Herr talman! Efter Holger Mossbergs anförande skulle jag vilja påminna om vad det är som vi är överens om och vad det är som vi inte är överens om. Vi är fullt överens om att det skall ges en omfattande information till invandrarna inför 1979 års val. Det finns anslag för detta redan i årets budget, och regeringen förbereder förslag om ytterligare insatser. Enligt vad utskottet har inhämtat kommer sådana förslag inom några få månader. Vad vi inte är överens om är vad riksdagen i det läget bör göra. Holger Mossberg menar att riksdagen skall gå fram och tala om för regeringen att här måste det komma ett förslag. Men vi vet ju redan att det kommer ett förslag. Är det, Holger Mossberg, en rimlig uppgift för Sveriges riksdag att i tid och otid ropa på förslag som redan är på gång? I så fall kan vi naturligtvis gå vidare och kräva alla möjliga insatser som redan förbereds i kanslihuset. Med den insyn som numera finns i regeringsarbetet och med den utmärkta rapportering vi hart.ex.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
Herr talman! Jag medger att vi är ense i vissa stycken, men inte i andra delar. Vi är ense om att medel bör ställas till förfogande, men frågan gäller hur mycket. Och, Daniel Tarschys, som det nu ligger till tycks inte regeringen ämna ge så stora anslag för detta ändamål som inför 1976 års val. Det tycker vi är en i någon mån negativ inställning. Dessutom gäller det inte, tycker vi, bara en allmän information. Vad vi motionärer och reservanter är ute efter är att man skall ge särskild och specialinriktad information för denna grupp av våra medmänniskor här i landet. Det är väldigt viktigt. Det räcker inte med bara en allmän information. Informationen bör också ges så tidigt som det över huvud taget är möjligt, om vi skall nå — vilket vi väl alla hoppas — ett högre valdeltagande hos denna grupp än i 1976 års val.

Herr talman! Jag föreslår för min del att vi väntar med att diskutera regeringens förslag tills det har framlagts. Då kan diskussionen kanske föras mot bakgrund av ett klarare sakunderlag. Vad gäller informationen till invandrarna vill jag bara tillfoga att det faktiskt i årets budget finns upptaget ett anslag på 1 milj.kr. för projektbidrag liksom anslag till invandrarnas organisationer. Det finns alltså redan i årets budget vissa medel anslagna, och regeringen har aviserat att ytterligare medel kommer att anslås. Herr talman!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

Herr talman! De vpk-motioner som behandlas i betänkandet berör två mycket viktiga frågor som gäller hyresgästernas besittningsskydd och inflytande. Den ena motionen tar upp problemet med hyresgästernas dåliga besittningsskydd och inflytande över gemensamma lokaler och andra gemensamma delar av bostadsmiljön. I den motionen krävs med utgångspunkt i erfarenheter från de sista kollektivhusen i landet ändringar i hyreslagstiftningen, i syfte att stärka hyresgästernas ställning. Den andra motionen gäller kvarboenderätten för hyresgäster med tjänstebostäder och fastighetsskötarbostäder, där hyresgästerna tvingas att flytta om anställningsförhållande upphör, och de undantag som görs i hyreslagen, enligt vilka kollektivavtal på arbetsmarknaden kan sätta ur kraft grundläggande trygghetsbestämmelser. I den sistnämnda motionen, nr 996, avses givetvis att stärka tjänstebostadshyresgästernas besittningsskydd och inte, som man kan få intryck av då man tar del av remissutlåtandena, att försämra kvarboenderätten. Den lagbestämmelse som vi föreslår skall upphöra att gälla lämnar full avtalsfrihet att sätta ur kraft grundläggande trygghetsbestämmelser och strider enligt min uppfattning mot den grundläggande tanken i hyreslagstiftningen. Jag kan inte finna att ett borttagande av 67 § i hyreslagen skulle försämra för några hyresgäster eller förhindra avtal som kan ge förmåner för hyresgäster som har s.k. tjänstebostad. Att olika arbetsgivarförbund i sina remissyttranden mycket starkt betonat fördelen med denna bestämmelse och anser att den fyller en viktig funktion är ju inte ägnat att förvåna. Inte heller att Fastighetsägareförbundet vill ha bestämmelsen kvar. Man har bl.a. framhållit svårigheten att erhålla fastighetsskötare om man inte kan ”locka” med en bostad. Vad som är mera förvånande är att LO och Hyresgästernas riksförbund, som också yttrat sig, tydligen inte har upptäckt att vad motionen ytterst syftar till är att få bort hela tjänstebostadssystemet. LO understryker i sitt yttrande att så länge systemet med tjänstebostäder förekommer finns det ett fackligt intresse av att förhandla om dessa bostäder. Man gör också sin egen tolkning av vad motionären vill och påstår att motionären vill att de fackliga organisationerna skall ställas utanför möjligheterna att träffa kollektivavtal i frågor som rör tjänstebostäder. Jag upprepar vad jag tidigare sagt, det handlar om ett borttagande av paragrafen som ger möjlighet att bortse från grundläggande trygghetsbestämmelser som tillkommer hyresgäster utan tjänstebostad i fråga om besittningsskydd, bytesrätt, rätt att i vissa fall hyra ut i andra hand, rätt att säga upp för villkorsändring och rätten att överklaga en uppsägning. Det handlar alltså inte om att försämra några hyresgästers rättigheter. Vad jag bl.a. vänder mig emot är att bestämmelsen ger möjlighet att minska den viktiga tryggheten i boendet för en kategori hyresgäster som har bostaden kopplad till anställningen på visst sätt och där arbetsgivaren också är hyresvärd. Jag anser att grundläggande trygghetsbestämmelser i boendet skall gälla alla hyresgäster, oavsett arbetsgivare och hyresvärd, och grundas på hyresförhållandet, inte anställningen. Alla hyresgäster skall oavsett arbetsmarknadssituation eller bostadssituation på den lokala orten ha dessa rättigheter utan undantag. Jag vänder mig också mot den beskrivning som ges i remissyttranden och betänkandet över vilka hyresgäster/arbetstagare som berörs av en eventuell ändring enligt motionsförslaget. Det är faktiskt inte bara lantarbetare och fastighetsarbetare som berörs — det är också många tusen sjukvårdsanställda och andra anställda hos landsting och kommuner som har tjänstebostäder och sådant innehåll i sina kollektivavtal. Jag vet av egen mångårig erfarenhet att många hyresgäster uppfattar det som ett problem och att de blivit mycket besvikna över att deras fackförbund slutit avtal med sådan här innebörd. Frågan har också varit föremål för motioner och diskussioner vid flera fackförbundskongresser. Det är inte lönearbetarna/hyresgästerna som begärt bestämmelser som kan försämra deras grundläggande rättigheter i själva boendet. Men det är ett klart arbetsköparintresse att sådana bestämmelser finns. Utskottet säger i sitt betänkande att utvecklingen varit sådan att arbetstagaren/hyresgästen i många fall tillerkänts ett mer långtgående besittningsskydd än vad som följer av hyreslagen. Jag vet inte vad utskottet grundar sitt påstående på. Min erfarenhet säger mig att visst finns det fall då arbetsgivare medgett längre kvarboenderätt — exempelvis för efterlevande maka eller om bostaden inte behövt disponeras av annan hyresgäst — än vad en strikt bedömning enligt hyreslagens minimibestämmelser säger. Jag vill understryka att det är fråga om minimibestämmelser. Det finns ingenting som hindrar en hyresnämnd eller bostadsdomstolen att medge ytterligare förlängning eller bättre villkor än de som föreskrivs i hyreslagen. Det framgår f. ö. också klart av de uttalanden som departementschefen gjort, bl.a. i anslutning till hyreslagstiftningens tillkomst. Å andra sidan finns det massor av exempel på hur hyresgäster ansett sig tvingade att stanna kvar på en arbetsplats som han eljest skulle ha lämnat bara därför att hon eller han har tjänstebostad. Herr talman!

Beträffande den andra motion som nu behandlas, nr 673, har vi motionärer med tillfredsställelse konstaterat att lagutskottet tillstyrkt motionsyrkandet. Jag skall därför nu inte ta upp någon sakgranskning av vad som anförts i remissyttranden och i betänkandet i övrigt.

Vi är glada över att utskottet tillstyrkt motionsförslaget och hoppas att resultatet skall bli att hyresgästernas besittningsskydd och inflytande över gemensamma lokaler och över boendemiljön förstärks. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Ett enigt lagutskott har i detta betänkande dels tillstyrkt en vpk-motion, dels avstyrkt en annan vpk-motion, vilket Tore Claeson nyss redovisade. När det gäller tillstyrkan av en översyn av besittningsrätten till gemensamma lokaler vill jag understryka att det eniga utskottet framhåller att det enligt utskottets mening ”torde ligga i både hyresgästernas och hyresvärdarnas intressen att träffa överenskommelser angående gemensamhetsanordningar”. Vi förväntar oss att avtalsvägen kommer att utnyttjas, men vi anser likväl att det kan vara angeläget att eventuella behov av lagregler på området närmare ses över. Med hänsyn härtill anser utskottet det lämpligt att hyresrättsutredningen under sitt fortsatta arbete överväger också denna fråga. Den andra motionen har råkat ut för det oblida ödet att avstyrkas av alla remissinstanser. Vi har tagit mycket seriöst på behandlingen av båda dessa motioner, och den remissomgång som vi således har tillåtit oss att göra är rätt omfattande. I 12 kap. jordabalken, den s.k. hyreslagen, finns i 46 § särskilda bestämmelser om besittningsskydd vid hyra av personallägenheter. Detta skydd har formen av tvingande regler men kan dock enligt 67 § upphävas genom kollektivavtal som sluts på central nivå. De synpunkter som remissinstanserna har avgivit till utskottet har övertygat oss om att nuvarande bestämmelser inte i något sammanhang har varit till nackdel för hyresgästerna. Jag förstår herr Claesons känslor, när han finner att bland de instanser som har avstyrkt motionen återfinns även hyresgäströrelsen, från vilken jag vet att han själv har betydande erfarenhet. Men även de stora fackorganisationerna har avstyrkt borttagande av 67 §.

Jag tycker då att det är onödigt att ta upp kammarens tid med att referera de remissutlåtanden som avgivits med anledning av motionen. Jag yrkar, herr talman, bifall till lagutskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte ytterligare uppehålla mig vid den motion som har tillstyrkts av utskottet, och jag skall inte bli särskilt långrandig heller när det gäller den som har avstyrkts.

Hela argumentationen mot motionen är upplagd på att förslaget på något sätt skulle försämra besittningsskyddet för hyresgäster som har personalbostad, när det i själva verket är tvärtom. Arbetsmarknadens parter kan även fortsättningsvis träffa överenskommelser som berör också bostäder och man kan på det sättet uppnå förbättringar utöver vad som anges i hyreslagen.
Herr talman! Tore Claeson säger att ingen har påstått att det skall bli sämre, och det är ju väsentligt att det är uppenbart för alla att så inte kommer att bli fallet. Men skillnaden är ändå, herr Claeson, att i sin nuvarande utformning ger 46 § en tvingande regel. Från den måste det göras ett undantag om det skall bli möjligt för de kollektivavtalsslutande parterna att åstadkomma även ett bättre avtal. Jag tror därför att det ligger mycket vikt uppå, som herr Claeson anförde i sitt första anförande, att man på fackförbundskongresser av olika slag försöker övertyga de remissinstanser som nu hundraprocentigt har avstyrkt motionen. Naturligtvis beklagar vi i utskottet om motionen inte var så fullständig att det var möjligt för oss att direkt räkna ut vad den innebär utöver vad som stod att läsa i den. Herr Claeson har på ett utmärkt sätt nu redovisat dessa ytterligare synpunkter, och jag har ingenting emot att de kommer att övervägas ännu någon gång. Med kännedom om den envishet som man besitter i vpk gissar jag att motionen återkommer i någon form.
Herr talman! Jag vill bara kvittera det sista i Ivan Svanströms inlägg och säga att vi har den egenskapen vi kommunister att vi fortsätter att slåss för att få bort orättvisor och för att åstadkomma bättre förhållanden för hyresgäster och vanliga lönearbetare, även om våra motioner avslås gång efter annan. Det kommer vi naturligtvis att göra i det här fallet också. Sedan vill jag säga att hela problemet naturligtvis är mycket otillfredsställande. Grundproblemet är att man kopplar ihop arbete och bostad. Det borde vara en angelägenhet för oss alla att söka medverka till att man särar på dessa saker. En arbetsgivare bör inte kunna utnyttja det förhållandet att han kan ställa bostad till förfogande. Han har nu möjlighet att i olika sammanhang ställa sämre lönemässiga eller andra villkor. Det kan sägas att vi har så starka fackliga organisationer att de kan bevaka sina medlemmars rättigheter i dessa sammanhang. Det gör de säkert, men det är omöjligt för dem att gå in i detaljer. Om man sluter ett kollektivavtal för en mycket stor grupp lönearbetare, exempelvis sjukvårdspersonalen, är det omöjligt att i sammanhanget förutse alla olika situationer som kan inträffa lokalt och som sammanhänger med arbetsoch bostadsförhållanden på den lokala orten. Det finns en rad exempel, som jag bl.a. har träffat på i mitt arbete, där det alldeles uppenbart är till stor nackdel för hyresgästerna/ lönearbetarna att ha dessa tjänstebostadsförhållanden och att ha bestämmelserna i sina kollektivavtal. Detta är bakgrunden till att vi tagit upp denna fråga, och vi kommer säkert åter.
Herr talman! Om det sista råder alltså en ömsesidig förvissning. Därmed kan jag begagna denna replik till att säga ytterligare någonting om Tore Claesons och mina erfarenheter på olika områden. Efter att ha varit verksam i landstingssammanhang i över 30 år har jag även råkat på denna sektor.

Så skriver vi: ”Arbetsmarknadens parter och övriga remissinstanser har också enhälligt uttalat att den nuvarande ordningen bör bestå.” Vi har dessutom tillagt att ”utvecklingen varit sådan att arbetstagaren/hyresgästen i många fall tillerkänts ett mer långtgående besittningsskydd än vad som följer av hyreslagen”. De erfarenheter som jag har i landstingssammanhang har för min personliga del varit orsaken till att jag kunnat skriva under dessa ord.
Herr talman! Jag har inte erfarenheter av att sitta i någon sådan delegation i landstingssammanhang som har sysslat med dessa frågor, men jag har förhandlat för hyresgästerna gentemot landsting som hyresvärd, och det är bl.a. detta som jag grundar mina ställningstaganden på.
Herr talman! Erfarenheterna från förhandlingar måste ju röra det som har samband med kollektivavtal. Jag har arbetat på gräsrotsnivå, där vi har försökt tillämpa detta på ett praktiskt sätt.

Herr talman! De socialdemokratiska motioner som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 58 får ses mot bakgrund av de allmänna riktlinjer för näringspolitiken som vi framlagt i vår partimotion. Reservationen 1 till betänkandet gäller kravet på att staten bör ha ett avgörande inflytande i Datasaabs styrelse. Reservationen 2 gäller det socialdemokratiska förslaget att Datasaabs verksamhet även skall omfatta den industrielektronik, främst robotteknik och processtyrning, som tyvärr inte överfördes från Saab-Scania AB i samband med bildandet av det nya bolaget. Det särskilda yttrande som har fogats till betänkandet är föranlett av att utskottets bifallsyrkande till en snabb branschutredning nu måste ställas mot det av borgarmajoriteten avslagna utredningskravet som förra året restes av oss. Vad som skett är alltså att en helt onödig fördröjning av ett angeläget krav på utredning har inträffat. Det bör nu med skärpa understrykas att utredningen snabbt skall komma till stånd. När det gäller statens inflytande på databolaget måste det vara rimligt att staten får ett avgörande inflytande i bolagsstyrelsen — inte minst mot bakgrund av statens stora ekonomiska åtaganden i Datasaab. Det är också så att dataindustrins betydelse för den framtida utvecklingen inom arbetsliv och samhälle kraftigt kommer att öka. Även av detta skäl är det viktigt att staten har ett dominerande ägarinflytande i Datasaab. Ett statligt inflytande på den viktiga industrielektroniksektorn framstår också som allt väsentligare. Det var därför olyckligt att inte denna sektorn fördes över till Datasaab vid sammanläggningen till det nya bolaget. Med den omfattande utveckling av datautrustningar som skett under senare tid har denna teknik vunnit starkt insteg inom industri, handel, förvaltning, forskningsverksamhet, utbildning, sjukvård, försvar osv. Hittills är det väl främst inom administrationen som datorerna har fått sin största utbredning. Administrativ databehandling är numera allmänt tillämpad. Sannolikt kommer dock en snabb datorisering att ske inom de olika industrigrenarna och även inom kommunikationssektorn. Redan nu används datorer i en rad olika produktionsprocesser, främst inom den s.k. processindustrin, men de har också fått ökad användning inom andra industrigrenar, som den grafiska industrin och biloch varvsindustrin. Industrirobotar, numeriskt styrda maskiner, är andra exempel på hur datatekniken och med den närbesläktad teknik gör insteg i arbetslivet. Samtidigt som denna teknik nu snabbt vinner insteg i arbetslivet och därmed förändrar arbetsvillkoren, skapar en strukturomvandling inom stora industrisektorer och dessutom innebär ett ökat utlandsberoende, så är tillväxttakten inom de olika elektronikområdena mycket stark. Denna expansiva utveckling omfattar även komponentområdet. Volymen av elektronikanvändningen och datoriseringen ökar alltså starkt. Men än mer påtaglig är den höga takt produktutvecklingen och produktförnyelsen inom denna bransch uppvisar. Produkternas effektivitet mångdubblas, medan priset t.o.m. sjunker när nya generationer elektronikprodukter kommer fram. I detta utvecklingsmönster ligger därför av naturliga skäl en oerhörd kraft, men också en fara. Faran ligger dels i att det sker en omvandling av arbetslivet som inte kan kontrolleras, dels i att våra industrier kan bli akterseglade av utländska konkurrenter. Bittra erfarenheter av vad nonchalans inför den tekniska utvecklingen på detta område kan medföra har vi ju bl.a. från den olustiga Facitaffären. Av näringspolitiska skäl finns det således all anledning för staten att engagera sig och aktivt medverka i utvecklingen av konkurrenskraftiga produkter. Eftersom utvecklingen inom elektronikoch databranscherna går så snabbt, kommer svåra omställningsproblem att uppstå. De första omskolningsproblemen dök upp för flera år sedan. De gällde personal som direkt betjänade datorerna. Följderna av omdaningen måste mötas med effektiva åtgärder för att lindra verkningarna för de enskilda människorna. Därför hälsar vi nu med tillfredsställelse att utskottet återigen ställer sig bakom kravet på en utredning. Jag hävdar emellertid, med hänvisning till fjolårets beslut, att en sådan utredning redan borde ha varit i arbete. Vi socialdemokrater vill att ägarinflytandet för staten skall lösas så, att staten erhåller det avgörande inflytandet i Datasaab AB:s styrelse. Vi socialdemokrater vill att Datasaabs verksamhet skall utvidgas till att gälla också andra områden, varvid vi pekar på det olyckliga i att industrielektroniken inte överfördes från Saab-Scania AB vid bildandet av Datasaab AB.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

Herr talman! Dataindustrin och regeringspropositionen i ämnet är ett typiskt exempel på en vanlig företeelse i en kriskapitalism. Staten bygger upp ett omfattande stöd. Staten ställer sig som garant. Samtidigt underlåter man helt att diskutera vem som skall ha makten, vems intressen det hela skall tjäna, vilken utveckling det skall främja. Dataindustrin koncentrerar till sig en mängd viktiga och intressanta utvecklingsoch maktfrågor. Världens dataindustri styrs väsentligen av multinationella jättar. De är f. ö. verksamma också på det politiska planet. De har militärpolitiska kopplingar. De deltar i konspirationer och är med och störtar regeringar. De utgör också en växande industriell faktor i alla avancerade industrinationers liv. De styr centrala aspekter av den ekonomiska och sociala utvecklingen i allmänhet. Tre avgörande brister finns när det gäller statens datasamarbete och det datapolitiska läget i Sverige. För det första finns ingen självständig statlig datapolitik. Därför räcker det inte med att staten bara får ett ökat inflytande. Den skall också ha en politik bakom sig. Det har aldrig i politiska termer diskuterats vad man skall ha dataindustri och datasystem till här i landet. Staten är stödpelaren, men ställer helt upp på den privata industrins villkor. Man har inte ens observerat den frågeställningen att olika grupper i samhället och olika politiska krafter har helt skilda intressen när det gäller vilka linjer dataindustrin konkret skall utvecklas efter och främja i samhället i stort. Det är helt oacceptabelt att sådan kontroll och insyn saknas. Dataindustrin är en politisk angelägenhet i långt högre grad än andra delar av produktion och näringsliv. För det andra har inga utskottsbetänkanden om dataindustrin någonsin rört vid de alternativa utvecklingslinjer som ligger i dataindustrins framtida inriktning. Vad som sker inom dataindustrin kommer i hög grad att verka styrande på näringslivets framtida struktur, och det kommer också i högsta grad att få effekter för arbetsmarknadens omfång och sammansättning. Det här problemet är inte alls förutsett i regeringens datapolitik. Vilken industriell produktion, vilken teknologi skall dataindustrin i första hand underbygga och stimulera? Skall den frågan lämnas åt Saab och åt finansgrupperna inom storindustrin till vilka Saab är knutet? Viktiga delar av detta område ligger ju, som också påpekats i den socialdemokratiska motionen, utanför avtalet mellan staten och Saab. Kort sagt, vilken typ av framtid, vilken typ av samhällelig struktur bidrar dataindustrins inriktning att styra människorna in i? Den frågan är inte bara helt obesvarad, den har tydligen aldrig blivit ställd i regeringskretsarna och i utskottet. För det tredje har dataindustrin ett avgörande inflytande på graden och typen av kunskapsinhämtande, information och viktiga typer av forskning, inte minst samhällsforskning. Beroende på vilken inriktning tekniken i denna del har avgörs också vilka typer av system som dataindustrin tar fram och bygger ut. Två typer av frågor anmäler sig genast. Vad för slags information, vad för slags data skall prioriteras? Skall det vara information som handlar om för de arbetande människorna centrala och kritiska frågeställningar, eller skall det vara information som är värdefull för det ekonomiska och administrativa etablissemangets önskemål? Dessa frågor förs sedan över till den andra typen av frågeställningar. Vi vet att datasystemen är ett slags redskap för kontroller och för kombinationer av kontrollfaktorer. Vem skall då kontrollera vem? Är det t.ex. först och främst bankerna som skall kontrollera människornas privatförhållanden, är det socialförvaltningarna som skall kontrollera alkoholproblematiker, utslagna eller sjuka, är det företagen som skall kontrollera sina arbetares prestationer? Eller är det de vanliga människorna i samhället som skall ha stöd och information, som skall ha datasystemen som ett redskap för att öka sitt vetande, för att kontrollera samhällsapparaten och för att främja en vetenskap och en forskning i folkflertalets intresse, för att kartlägga samhälleliga problem och missförhållanden? Ja, det är en politisk fråga, det är en maktfråga. Det är ett val mellan alternativ som i grunden icke låter sig förenas, som står för motstridiga intressen, för skilda typer av klassintressen. Här måste man ta ställning. För vpk är det ställningstagandet självklart. Jag yrkar bifall till motionen 1313.

Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar är en följd av riksdagens beslut den 14 december förra året om åtgärder till stöd för en sammanslagning av Stansaab och Datasaab. Regeringen föreslog under hösten 1977 att ett nytt databolag skulle bildas, gemensamt ägt av staten och Saab-Scania AB. Näringsutskottet fann under sin behandling av ärendet att de samarbetsvillkor som man avtalat om mellan parterna var tillfredsställande, och riksdagen godkände utskottets hemställan på samtliga punkter. Sålunda innebär de i budgetpropositionen föreslagna insatserna i Datasaab AB att av riksdagen beslutade åtaganden skall fullföljas. Åtgärderna är att se som ett stöd till att minska de finansiella hindren för angelägna strukturförändringar. I det korta perspektivet är det fråga om att säkra sysselsättning och utveckling samt att öka förutsättningarna för en vidgad exportförsäljning. Långsiktigt måste det bli fråga om en anpassning till de förändrade förutsättningar som råder — såväl inom som utom vårt land. Företagens uppgift i en marknadsekonomi är att tillgodose den efterfrågan på varor och tjänster som existerar i verkligheten. Den främsta avsikten med åtgärderna är emellertid att man från statens sida vill medverka till att det nya databolaget får en sådan ställning att det kan hävda sig på exportmarknaden. Det är inte fråga om att i första hand öka det statliga engagemanget på området. Det får inte bli något självändamål med ett ökat statligt ägande av företag. Tvärtom — det finns många principiella invändningar att göra mot sådana strävanden. Jag vill, i likhet med vad jag anförde i debatten i december, understryka att en av förutsättningarna för en socialt styrd marknadsekonomi är många enheter av växlande storlek som under effektiv konkurrens tillgodoser kundernas önskemål. En grundläggande princip för näringspolitiken är att upprätthålla och utveckla en sådan här näringsstruktur. I vissa fall kan fusioner vara försvarbara. Några sådana skäl har jag redan antytt, exempelvis att fusionerna kan syfta till att öka möjligheterna för den svenska företagsamheten att stärka sin ställning på exportmarknaden. Men på sikt kan en mångfald av fusioner leda till konsekvenser för näringslivets vitalitet, för nyföretagandet och för möjligheterna att tillgodose vitala konsumentintressen. Det är bl.a. mot den här bakgrunden som näringsutskottet avvisar kraven på förstatligande av dataindustrin som framförs i vpk-motionen 1313. Vid den tidigare behandlingen i december förra året liksom nu avstyrker ett enhälligt utskott vpk:s krav på införande av planhushållning på detta område. Utskottet erinrar om att man under de två senaste åren på motsvarande sätt avstyrkt liknande motionsförslag. Tillkomsten av Datasaab innebär dessutom att staten har fått den insyn som erfordras för att närmare kunna följa utvecklingen på dataområdet. Utskottet påpekar vidare att regeringen i budgetpropositionen anger att bidragen till Datasaab skall skapa förutsättningar för ett omfattande utvecklingsarbete inom ett område som är av central betydelse för de svenska företagens konkurrenskraft. Föredragande statsrådet påpekar att det statliga utvecklingsstödet kan förknippas med villkor angående insyn och tillhandahållande av information. I betänkandet redovisar utskottet dessutom att en forskningsoch utvecklingsverksamhet med användande av datateknik på bl.a. arbetsmiljöområdet pågår inom olika myndigheter och organisationer. Utskottet har därför inte funnit anledning att biträda förslaget om att bygga upp ett särskilt informationssystem, vilket också har begärts i vpk-motionen. I den socialdemokratiska partimotionen återkommer man nu med förnyade krav på en utökad statlig styrelserepresentation i det nya dataföretaget. Jag vill därför påminna om att avtalet mellan staten och Saab-Scania bygger på ingående förhandlingar. Enligt vad som inhämtades i anslutning till riksdagens behandling av ärendet förelåg enighet hos alla parter om det avtal som låg till grund för riksdagens beslut. Då liksom nu finner inte utskottet några skäl för att frågan om styrelserepresentation skall regleras genom generella uttalanden. Lösningarna får sökas med utgångspunkt i förutsättningarna i varje särskilt fall. Riksdagen har därför godkänt utskottets bedömning i december att samarbetsvillkoren för statens del var godtagbara. Det har sedan dess inte framkommit något som föranleder ett ändrat ställningstagande på den här punkten. Ytterligare ett krav har reservanterna återkommit med som aktualiserades i samband med principbeslutet i december. Reservanterna begär att Datasaabs produktion skall vidgas till att också innefatta processtyrning och robotteknik, och man föreslår att riksdagen skall uttala sig för detta. Näringsutskottet vidhåller även på denna punkt sin förut uttalade mening att databolaget i en uppbyggnadsperiod skall koncentrera sin verksamhet till dataområdet och inte gå in på industrielektronik. Denna begränsning är fortfarande enligt utskottets mening befogad. Avsikten med statens åtgärder i sammanhanget är att medverka till uppbyggandet av ett databolag som har större förutsättningar att hävda sig på exportmarknaden. Inget hindrar en samverkan med andra enheter inom Saab-Scania-företagen i näraliggande frågor, när så kan bli aktuellt. Det erfordras inga statliga propåer om detta. Sådan samverkan kan initieras genom företagens egna initiativ, då så kan bli lämpligt. Sammanfattningsvis kan konstateras att riksdagens principbeslut i december vilar på en uppgörelse med flera parter. De berörda parterna — inkluderande personalorganisationerna — har förklarat sig nöjda med uppgörelsen. Skall förändringar av den art som motionärerna har begärt komma till stånd förutsätter detta enligt min mening att nya förhandlingar upptas med allt vad detta innebär. Det finns inte några skäl redovisade i motionerna eller i reservationerna som sakligt kan motivera att avtalet med Saab-Scania skall sägas upp. Jag ber därför med det anförda, och med hänvisning till den redovisning som utskottet i övrigt har gjort i sitt betänkande, att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att säga att jag tycker det är rätt otillfredsställande att arbetarrörelsen inte har ett klart utmejslat, samlat alternativ till den borgerliga datapolitiken. Jag tror att det hade varit till stor fördel om så varit fallet. Det hade varit någonting att tänka på för framtiden.

Jag kan inte hjälpa att det berör mig illa, och jag hade önskat att det varit annorlunda på den punkten. Utskottets talesman försökte nu göra en dygd av att han är emot fusioner, som han säger. Han använder det som ett argument mot vpk:s krav på förstatligande av hela dataindustrin. Han måste ju vara medveten om att det är en argumentation som inte håller. Den smakar dubbelmoral, därför att när vi hade den stora bankfusionen för några år sedan och förde diskussion om den, så var moderaterna helhjärtat för en uppslutning kring denna. Tydligen ärdet bara vissa typer av fusioner — inte privata fusioner — som moderaterna är emot. Privat maktkoncentration har man ingenting emot. Detta var mera i förbigående en anmärkning till själva argumentationen. Men jag noterar — och jag tror att det är det som man inom hela arbetarrörelsen i fortsättningen tydligt skall minnas — att enbart vi i vpk har ställt de enligt vår uppfattning avgörande frågorna när det gäller dataindustrins politiska roll och position. Detta är, som jag tidigare nämnde, en maktpolitiskt mera betydelsefull faktor i samhället än kanske någon annan enskild faktor inom näringslivet. Man måste börja ställa frågorna: Vem skall kontrollera vem? Vilken typ av samhällelig och ekonomisk struktur skall dataindustrin främja? Skall den vara till för att driva på den typ av strukturomvandling som kapitalismen nu håller på med? Skall den vara någonting som ytterligare skall pressa på människorna, tvinga människorna till anpassning efter den utveckling som det nationella och internationella storkapitalet är intresserat av att driva fram? I vems händer skall den vara ett kontrollredskap? Vilken typ av informationsmaterial skall den ta fram? Vems information skall den förbättra? Skall den användas för att ta fram sådan information som kan vara värdefull för att medborgarna skall kunna öka sina kunskaper, sin insyn i och sin kontroll över etablissemangen och maktgrupperna i samhället? Eller skall den bara vara till för att maktgrupperna och etablissemangen — de ekonomiska och de byråkratiska — skall få ytterligare redskap i sin hand för att kartlägga och kontrollera de vanliga människorna? De frågorna måste vi inom arbetarrörelsen på ett bättre sätt än hittills ta ställning till.
Herr talman! När Sten Svensson säger att ingenting har hänt som gör det befogat att se över om databolaget bör styras av en bolagsstyrelse och vilken produktionsinriktning det bör ha kan man självfallet åberopa det beslut som riksdagen fattade i höstas. Det är bara ett aber, beslutet var inte enhälligt, utan det fanns en stark opposition mot det, en opposition som välgrundat anförde att bolaget borde ha en bolagsstyrelse med statlig majoritet. Vidare är problemen så stora inom detta avsnitt av industrin att vi har all anledning att försöka skaffa oss kompetens även på de områden där sådan nu saknas i bolaget. Därför är det i hög grad befogat att bredda bolagets tillverkning.

Detta menar vi att man gör bäst genom att hårt engagera sig i verksamheten. Jag hävdar med största bestämdhet att det finns all anledning för riksdagen att hos regeringen beställa en översyn av Datasaab enligt de krav som vi har fört fram i våra reservationer.
Herr talman! Först vill jag säga till Sivert Andersson att jag representerar utskottet och att utskottet följer ärendet. Utskottet har också i betänkandet redovisat att regeringen på många olika sätt följer utvecklingen i de här frågorna. Ett flertal utredningar har sålunda tillsatts. Vidare vill jag göra Sivert Andersson uppmärksam på att beslutet om sammanslagningen togs den 13 december. Innan dess — i oktober 1977 — hade riksdagen uttalat sig för en bred kartläggning av datateknikens effekter på arbetsliv och sysselsättning etc. Detta skedde alltså innan beslutet fattades. Nu har vi i utskottet erfarit att man inom regeringskansliet överväger att tillsätta utredningen. Vi är alltså klart medvetna om att verksamheten följs, och det blir ytterligare möjligheter att återkomma i ärendet när utredningsresultatet föreligger. På den punkten har ju inte Sivert Andersson reserverat sig i utskottet.

Herr talman! Riksdagens protokoll har alltid varit den pålitligaste och bästa källan för politisk upplysning och information. Tidningsreferaten är värdefulla, de kommer snabbt, men det är korta stycken utvalda på det sätt som tidningen själv tycker är lämpligt. Skall man verkligen få utförliga uppgifter måste man gå till riksdagens protokoll. Det har inte alltid funnits snabbprotokoll. Det är ett antal år sedan de infördes, och därmed fick man ännu större tillgång till information. Man behövde nämligen inte vänta utan kunde redan dagen efter en debatt ta del av vad som hade sagts i riksdagen. Därför är snabbprotokollen den viktigaste källan för information. Det har ofta anförts: Varför har vi egentligen stenografer i vår moderna tid? Kan vi inte i stället ha bandupptagningar? Jag tror inte att det finns någon möjlighet att gå den vägen. Genom kombinationen av stenografisk upptagning och bandupptagning som kollationeringsmöjlighet för stenograferna och den avancerade teknik som tillämpas i fortsättningen kan vi, som alla ledamöter känner väl till, få protokoll mycket snabbt. Undersökningar visar att förutsättningen för att få fram snabbprotokollen äratt man har stenografiska upptagningar. Det är naturligtvis, som var och en kan omvittna, ett mycket högt kvalificerat arbete som utförs av stenograferna. De s.k. diktatstenograferna på kontor och andra ställen har inte den kvalifikationen att de kan sättas in som riksdagsstenografer — steget är rätt stort från den graden av kunnighet till färdighet att komma upp i verkliga referathastigheter. För några år sedan infördes därför speciella stipendier för att uppmuntra diktatstenograferna att ta detta steg till riksdagsstenografer, och det har visat sig ge ett gott resultat. Användandet av enbart bandupptagning skulle inte heller leda till någon arbetsbesparing eller förenkling på annat sätt. Det finns exempel från t.ex. Västberlins kommunfullmäktige, där man på grund av brist på stenografer gick över till utskrifter efter mekanisk upptagning av debatterna, vilket innebar att man fick tredubbla personalstyrkan. Nu är det fråga om på vilken väg man skall kunna trygga rekryteringen av stenografer. Det har hittills gått, men på grund av en del förändrade förhållanden kommer det nu att bli mycket svårt att rekrytera stenografer, och det kan då också äventyra snabbprotokollen. Jag har inte begärt ordet för att på något sätt anmärka på utskottets betänkande utan bara för att starkt understryka behovet av att detta sker så snabbt som möjligt, för det är angeläget att man omedelbart tar itu med frågan. Utskottet betonar i sin skrivning vikten av att de av motionärerna framförda förslagen bör övervägas i den utredning rörande rekrytering och utbildning av stenografer som förvaltningsstyrelsen aviserat i sitt yttrande. I förvaltningsstyrelsens yttrande, som finns refererat i betänkandet, anförs att utbildningen borde kunna förläggas till universitet. Såsom redovisas i motionen har man i den franska nationalförsamlingen sedan mitten av 1960 talet, då det visade sig svårt att rekrytera kvalificerade stenografer, tillämpat den metoden att nationalförsamlingen vänder sig till universitetet i Paris och erbjuder de studerande kurser för utbildning till parlamentsstenografer. Såväl i motionen som i utskottsbetänkandet anförs att denna metod vore lämplig att tillämpa även hos oss. Vad jag i sammanhanget är angelägen om att framhålla är att arbetet med detta bör ske snabbt och att förslagen verkligen bör komma till utförande. Att bara säga att det är lämpligt att utbildning sker vid universitet utan att någon tar initiativ till att få denna utbildning till stånd kan ju få till följd att vi står där utan tillräckligt många stenografer.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

Herr talman! I propositionen 1977/78:109 föreslår regeringen bl.a. att förskott på studiemedel skall kunna utgå med 2 500 kr. fr.o.m. höstterminen 1978, om den sökande fått vänta längre tid än fyra veckor på beslut. Förslaget är föranlett av att centrala studiestödsnämnden fr.o.m. hösten 1977 införde nya rutiner för utbetalning av studiemedel. Ändringen innebär att man nu betalar ut studiemedlen direkt från CSN genom ett ADB-baserat system utan bankinrättning som mellanled. Bankerna har tidigare välvilligt ställt upp med förskottsutbetalningar på studiemedel, när beslutsprocessen tagit lång tid, men de är numera mer ovilliga till förskottsutbetalningar. Från socialdemokratiskt håll förväntar vi oss att arbetet med att utveckla ADB-systemet snabbt skall leda till att det föreslagna systemet med förskott på studiemedel skall bli en kortvarig företeelse. Men när man nu ändå bestämt sig för ett förskottssystem, borde det ha varit naturligt att utforma det i överensstämmelse med den allmänna uppbyggnaden av det nuvarande, väl fungerande studiemedelssystemet. Den borgerliga regeringen och utskottsmajoriteten har emellertid i oförklarligt nit hittat på ett nytt återbetalningssystem för denna lilla grupp studerande, uppskattningsvis några hundra varje år. Mot bakgrund av de borgerliga partiernas propaganda i valrörelsen och i regeringsförklaringen om aktiv kamp mot byråkratin är förslaget ännu mer oförklarligt. Har möjligen byråkratiutredningen brist på projekt? Vi socialdemokrater har därför i en motion föreslagit att det belopp som kommer att utgå i form av förskott skall kunna justeras med hänsyn till inträffade prisförändringar enbart efter regeringsbeslut. Av propositionen framgår det inte att så skall kunna ske automatiskt. Utskottet har nu enhälligt anslutit sig till denna uppfattning, även om de borgerliga ledamöterna av formalistiska skäl inte vill skriva till regeringen i frågan. Trots att utskottet inte gjort något tillkännagivande utgår jag från att man i vederbörande departement läser vad utskottet skrivit och tar det ad notam. Jag går sedan över till den fråga där utskottet inte blev enigt och där det också finns en socialdemokratisk reservation. Förskott skall alltså kunna utgå till de studerande som inte fått sina studiemedel fyra veckor efter det att ansökan lämnats in. Den sökande skall också ha påbörjat utbildning där studiemedel kan utgå och skall vid utbetalningstillfället fortfarande följa Nr 141 undervisningen. Fredagen den I de allra flesta fall kommer den som erhållit förskott sedermera att beviljas 12 maj 1978 studiemedel. Dessa förskott kommer senare att räknas av på studiemed De fall som är av betydelse i dagens debatt är de där ansökan om studiemedel avslås. Tidigare erfarenheter ger vid handen att ca 5 96 avslås. Regeringen och utskottsmajoriteten föreslår nu att man för den lilla grupp som tagit ut förskott och sedan får avslag på ansökan skapar ett nytt studiefinansieringssystem med alldeles speciella återbetalningsregler. Felaktigt erhållna förskott skall enligt förslaget återbetalas genast, men anstånd skall kunna medges. Detta innebär ett upprättande av individuella återbetalningsplaner. Ränta skall utgå med en helt egen räntesats, men i vissa fall skall räntebefrielse kunna beviljas. För centrala studiestödsnämnden kommer detta att skapa problem med nya låneregler, nya återbetalningsregler och olika slags befrielser efter individuella undersökningar och avgöranden. I den socialdemokratiska reservationen föreslår vi i likhet med den av utbildningsdepartementet tillsatta arbetsgruppen, som utarbetat det förslag som ligger till grund för propositionen, att återbetalning av förskotten skall göras i enlighet med redan existerande och väl fungerande regler i studiemedelssystemet. Vad det nu gäller är att inte ytterligare krångla till det redan krångliga studiemedelssystemet och att inte ställa till ekonomiska problem för studerande som i god tro sökt studiemedel, erhållit förskott och sedermera fått avslag på ansökningen. Med stor säkerhet har många av dem som får avslag på ansökan om studiemedel tidigare erhållit studiemedel. De är därför redan inne i systemet. Många kommer förmodligen att senare erhålla studiemedel. I alla dessa fall vore det naturligt att ha samma återbetalningsregler även för förskotten. På det här viset undviker man under studietiden krav på återbetalning, vilket i många fall säkerligen avgör om den studerande kan fortsätta studierna eller om han måste avsluta dem. På grund av att alla återbetalningsmedel enligt vårt förslag samlas på ett ställe vinner man klara administrativa fördelar. Den borgerliga majoriteten i utskottet åberopar som stöd för uppslutningen kring propositionen att vårt förslag skulle kunna leda till att många som inte är berättigade till studiemedel medvetet skulle ansöka om studiemedel för att sedermera, om inte avslag kommit inom fyra veckor, kunna ta ut förskott. Motivet bakom dessa tänkta, utstuderade tankar hos de studerande skulle vara att de vid ett tillfälle får låna 2 500 kr. med förmånliga återbetalningsregler. Kan det verkligen vara möjligt att den borgerliga regeringen och utskottsmajoriteten har så dåligt förtroende för den studerande ungdomen? Vilka är det då som de borgerliga misstror? Det är två grupper som kan tänkas. För det första den grupp som bedriver studier i kombination med 95 förvärvsarbete. Det är en växande grupp. Genom att dessa personer har förvärvsinkomst behöver de egentligen inte ta samhällets studiesociala förmåner i anspråk och får i många fall avslag, om de söker studiemedel. Prövningarna av denna grupps ansökningar är i nästan alla fall så enkel, att det inte behöver ta fyra veckor till beslut, vilket innebär att förskottsutbetalning aldrig blir aktuell. Den andra huvudgruppen är de studerande som har så klena studieresultat att de själva inser att studiemedel inte kommer att beviljas. I den mån de ändå lämnar in ansökningar torde prövningen av dem inte heller behöva ta fyra veckor i nämnvärt antal fall. Det borgerliga förslaget ger uttryck för en besynnerlig misstro mot den studerande ungdomen. Återbetalningsreglerna kommer att onödigt utöka byråkratin, och påpekas bör också att ingen remissinstans har förordat det förslag till återbetalningsregler som regeringen och utskottsmajoriteten för fram. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen. Jag vill sedan ställa två konkreta frågor till utskottets talesman. I propositionen har departementschefen inte gjort något försök att motivera varför han förordar det aktuella återbetalningssystemet. Utskottsmajoriteten försöker sig på en motivering, nämligen att de fördelaktiga återbetalningsreglerna i studiemedelssystemet skulle kunna uppmuntra till en mängd onödiga studiemedelsansökningar. Finns det verkligen inte någon annan motivering i bakgrunden? Kan man verkligen på så helt overifierade misstankar om fusk bygga upp ett helt nytt system med en helt ny byråkrati? Vad sedan gäller byråkratifrågan vill jag peka på att centern och även de andra borgerliga partierna under den senaste valrörelsen förde en hetskampanj mot byråkratin i statsförvaltningen. Efter regeringstillträdet tillsatte den nya regeringen en byråkratiutredning som dock enligt uppgift sammanträder mycket sporadiskt och som leds av socialförsäkringsutskottsledamoten Christina Rogestam. I den fråga vi nu diskuterar föreligger förslag till två olika system, av vilka det av utskottsmajoriteten förordade klart innebär betydligt utökad byråkrati. Är det på den här vägen regeringen vill förändra byråkratin i statsförvaltningen?

Herr talman! Ralf Lindström har gett en rätt ingående beskrivning av det system för förskottsbetalning av studiemedel som utbildningsministern föreslår i förevarande proposition.

Utbildningsminister Jan-Erik Wikström har i årets budgetproposition tagit upp denna fråga. Han säger där att det nya datorbaserade systemet för behandling av ansökningar om studiemedel bör kunna utnyttjas i full Nr 141 utsträckning, dvs. vara fullt utbyggt, fr.o.m. hösten 1978. Fredagen den Men han menar också att det ändå kan tänkas att behandlingstiderna i 12 maj 1978 enstaka fall kan bli långa och medföra alltför långa väntetider. Utbildningsministern lovade därför i budgetpropositionen att återkomma med förslag om möjligheter till förskottsutbetalningar i de fall där väntetiderna skulle överstiga fyra veckor. Det är den propositionen som vi behandlar nu. Jag behöver inte gå ytterligare in på detaljerna i förslaget. Jag skall bara ta upp de frågor som berörs i den socialdemokratiska motion som har väckts med anledning av propositionen. Det har också lämnats en motion av Rolf Hagel och Alf Lövenborg, men eftersom det hittills inte har framställts något yrkande i anledning av den motionen, tänkte jag inte här anföra något om den. Den första fråga som tas upp i den socialdemokratiska motionen 1879, med Sven Aspling som första namn, gäller förskottsbeloppet. Socialdemokraterna föreslår, som Ralf Lindstsröm påpekade, att regeringen skall ha rättighet att justera förskottsbeloppet med hänsyn till prisförändringar. Det belopp som nu föreslås i propositionen, 2 500 kr., beräknas kunna täcka en månads behov för studier och litet extra utgifter som studenterna har i början av en termin. Socialdemokraterna föreslår att regeringen skall kunna ändra det beloppet med hänsyn till prisförändringar utan att behöva gå till riksdagen. Ralf Lindström gör ett relativt stort nummer av att utskottet menar att denna möjlighet ingår i propositionsförslaget och att utskottet därför inte anser sig behöva göra ett tillkännagivande i detta sammanhang. Det är faktiskt så att möjligheten finns i budgetförslaget. Läser man den nya lagparagraf som föreslås i propositionen, måste man inse att så är fallet. Jag skall därför läsa upp den föreslagna texten i 9 kap. 4 § studiestödslagen. Den lyder: Det står alltså ”enligt föreskrifter som meddelas av regeringen”, och däri ingår givetvis att man kan förändra det belopp som skall utbetalas. Det kan ske förhållandevis automatiskt, även om socialdemokraterna inte vill inse att så är fallet. De har faktiskt tagit upp en onödig fråga i motionen. Det andra ändringsförslag som socialdemokraterna lagt fram rör det förfarande som föreslås om förskott har utgått men studiemedel sedan inte beviljas i motsvarande grad. Där föreslår departementschefen att förskott som felaktigt uppburits skall förfalla till omedelbar återbetalning men med förmånligare ränta än för andra återkrav. Han föreslår också att anstånd med återbetalning bör kunna beviljas liksom befrielse från ränta. Socialdemokraterna menar att förskott som mottagits i god tro skall kunna omvandlas till återbetalningspliktigt studiemedel. I det fallet skulle det dock kunna uppstå stora svårigheter att bedöma i vilka fall det verkligen rör sig om god tro resp. i vilka fall det rör sig om andra förhållanden.

Ralf Lindström menar att vårt ställningstagande innebär att vi från regeringspartiernas sida skulle misstro vissa grupper i samhället. Han nämnde då bl.a. sådana som visat klena studieresultat och som därför kanske inte automatiskt kunde få studiemedel igen. Men här är det ju inte fråga om att misstro några speciella grupper! Jag tycker också att det är litet inkonsekvent av Ralf Lindström att han, samtidigt som han tar upp denna sak, säger att det för de grupper som han har nämnt inte behöver krävas flera veckors prövning för att komma underfund med huruvida de är berättigade till studiemedlen eller inte. Om prövningen kan göras på kortare tid än fyra veckor blir det ju över huvud taget inte aktuellt att betala ut något förskott, och då är det alltså inte fråga om att misstro eller inte misstro.

Det förefaller vara ett ganska rimligt system, om man så snabbt som möjligt kan fastställa vilka medel som förfaller till återbetalning och hur mycket vederbörande då förhållandevis snabbt måste betala tillbaka — i den mån alltså som studiemedel inte beviljas senare och förskottet kan avräknas mot dessa studiemedel. Som jag sagt är det viktigt att få ett system som fungerar effektivt och snabbt, så att prövningarna kan företas omedelbart och vederbörande vet vad de har att rätta sig efter.

Herr talman! Jag har ingen anledning att förlänga diskussionen omkring detta, utan jag ber härmed att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I fråga om regeringens rätt att förändra beloppet är vi överens. Jag skall inte ta upp kammarens tid med att debattera de frågorna. Britta Bergström säger att det är oklart vilket av förslagen — det i propositionen eller i vår motion och reservation — som är fördelaktigast räntemässigt. Det är väl verkligen att läsa oklart. Här säger majoriteten att om vårt förslag skulle gå igenom skulle det uppamma till för många ansökningar om studiemedel och uppamma till fusk, bara för att det förslaget innebär förmånligare återbetalningsregler och förmånligare ränta. Det måste vara helt klart att det för de studerande är betydligt förmånligare att gå in i studiemedelssystemet och få de återbetalningsreglerna. Att det i de allra flesta fall jag refererade tidigare — alltså för dem som både jobbar och studerar, och som säkerligen oftast får sin ansökan avslagen — kommer att ta kortare tid än fyra veckor att behandla ansökningarna är vi ju överens om. Därför har jag inte gått in på detta.

Jag tror inte att det kommer att bli några svårigheter att bedöma förhållandena och göra utredningar. I alla de fall felaktigt utbetalda förskott förekommit måste man göra en undersökning om det föreligger uppenbart oskick, allså att man uppenbart försökt lura till sig detta. Är det så säger också propositionen att man inte får den förmånliga räntan, utan då får man nästan bestraffning. Den undersökningen måste alltså göras i alla fall. Det är helt oförklarligt att man går ifrån arbetsgruppens förslag och alla remissinstansers åsikter och överväger ett helt nytt system.

Herr talman! Det gäller att kunna skilja på vad det är vi diskuterar.

Sådana skulle kanske kunna förekomma om man vet att det inte blir några egentliga sanktioner och att man kan få förhållandevis lång tid på sig för att återbetala förskotten, även om det visat sig att man över huvud taget inte skulle ha beviljats studiemedel.

Det förefaller ganska märkligt att man skulle omvandla förskotten till återbetalningspliktiga studiemedel, om personen i fråga över huvud taget inte är berättigad till studiemedel. När det gäller räntan, så kommer den sannolikt inte att ha någon större betydelse för om systemet utnyttjas på ett inte avsett vis. Det här är en fråga om hur pass hårt de skall belastas som på ett felaktigt sätt har utnyttjat det nya systemet för förskott. Herr talman! Jag yrkar på nytt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det här blir mer och mer förvirrande. Fröken Bergström säger att man är rädd för okynnesansökningar.

Det är alltså en lång rad av ”om” som de studerande måste räkna med för att klara det här okynnet mot staten. Jag tycker inte att utskottsmajoriteten har en realistisk syn, Britta Bergström. Jag tyckeratt Britta Bergström klamrar sig fast vid en skillnad i räntetyp. Vi kan inte helt avgöra vilket system som ger den förmånligaste räntan, men till 95 96 vågar jag svära på att studiemedelssystemets ränta, som är begränsad till 3,2 96, är den absolut förmånligaste. Att försöka prata bort det är att försöka klamra sig fast vid en ytterst liten bit för att motivera ett förslag som är helt orealistiskt. Jag har inte fått någon ny motivering — Britta Bergström talar bara om detta med okynnesansökningar. Kan det verkligen vara allt man bygger upp ett helt nytt system på?

Herr talman! Detta börjar mer och mer likna en strid om ord. Ralf Lindström påstår att det förslag som socialdemokraterna förordar till 95 96 skulle vara förmånligare än propositionens förslag — han ärt.o.m. beredd att svära på det. Jag skall erkänna att jag inte är så tvärsäker, och jag är inte beredd att svära på någotdera av förslagen. Men jag vill på nytt påpeka att det här förslaget innebär ett helt nytt sätt att se till att de som studerar skall ha medel tillgängliga när terminen börjar. De skall inte behöva vänta till långt in på terminen för att få sina studiemedel. Det är det väsentliga i propositionen. Sedan kan man naturligtvis göra påpekanden om att det här systemet i vissa detaljer skulle medföra en högre grad av byråkratisering än ett annat förslag, men det är faktiskt något som inte rimligen kan bedömas i dagens situation. Jag kan knappast finna att vi har anledning att föra den här diskussionen längre i fråga om detaljerna när det gäller vilket system som är det mest förmånliga för dem som verkligen har avsikter att studera och som också är berättigade till studiemedel. Det är ju dem den här propositionen inriktar sig på.

Herr talman!

Vi vet väl alla hur svårt det kan vara att i akuta situationer snabbt få samhällets resurser att fungera i olika sammanhang. Då bör det som vi ser det vara till gagn för alla parter att en anhörig ges möjlighet att vara hemma för att ta ansvar både vad det gäller omvårdnaden och se till att tillsynen ordnas på ett tillfredsställande sätt. Vad utskottet anför om den övergripande utredning som bedrivs om hemsjukvården är inte relevant i detta fall. Vi pläderar i vår motion inte för att man skall lösa sjukvårdens problem genom att kvinnorna ånyo skall ställa upp för att vårda anhöriga hemma och avstå från ett eget yrkesarbete. Jag är väl medveten om att det inte lönar sig att ställa något yrkande mot ett enigt utskott. Men jag förutskickar att vi återkommer med denna motion vid ett lämpligt tillfälle.

Herr talman! Det är en oerhört viktig fråga som Margareta Andrén tar upp i motionen 539 och som berörts i tidigare motioner från vårt håll, bl.a. av Karin Andersson. Jag vill här bara komma med några synpunkter med utgångspunkt i min erfarenhet av att vara psykolog och psykoterapeut. Som de flesta känner till är det i dag svårt för behövande att snabbt få hjälp i form av psykoterapi — köerna är långa. Klart otillfredsställande känns det också att en människa skall vara beroende av goda inkomster för att få psykoterapeutisk hjälp. Det känns inte heller bra att hjälpsökande skall betala helt olika belopp för samma sorts behandling, beroende på vilken yrkeskategori man råkar komma till. Jag tänker då t.ex. på en psykoterapeut som har läkarutbildning till grund och en som har psykologutbildning till grund, men som har samma långa och resurskrävande specialistutbildning. Om man i dag går till en privatpraktiserande läkare för psykoterapeutisk hjälp får man ersättning från försäkringskassan, men hos en privatpraktiserande psykolog får man det inte, trots samma adekvata utbildning. Det är skönt att legitimationsfrågan relativt snabbt tycks få sin lösning. Tidigare har den drivits av vårt fackförbund, Psykologförbundet. Det känns riktigt att staten övertar ansvaret. En legitimerad psykolog skall utföra viss psykologisk behandling — kristerapi och rådgivning etc. En psykolog och också en socionom kan då jämföras med t.ex. en medicine licentiat som har rätt att utöva yrket. Men därtill kommer de specialiseringsmöjligheter som i dag finns, samma för så väl läkare som psykolog och socionom, som ger vederbörande möjligheter att utföra en psykologisk behandling under mer kvalificerade former. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag har velat uttrycka min glädje över att ersättning från sjukförsäkringen för psykoterapi tydligen snart kommer att få en mer enhetlig utformning.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat arbetsmarknadsministern om situationen i Chile har förändrats till det bättre så att chilenska flyktingar som befinner sig här eller söker sig hit kan sändas tillbaka utan risk för förföljelse. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Det är inte möjligt att ge ett generellt svar på Oswald Söderqvists fråga. Den är dessutom inte helt relevant i sammanhanget. Asylfall måste nämligen bedömas individuellt med hänsyn till de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall. Utan att föregripa regeringens beslut i de aktuella besvärsärenden rörande förpassning, som utgör bakgrunden till Oswald Söderqvists fråga, vill jag göra den allmänna kommentaren att läget i fråga om de mänskliga rättigheterna i Chile har undergått vissa förändringar under det senaste året. Det är ännu för tidigt att avgöra vilken reell betydelse de åtgärder kan få som tillkännagivits nu på sistone, bl.a. amnestin den 18 april. Vad gäller de medborgerliga rättigheterna har dock läget förbättrats åtminstone i så måtto att inga nya fall avs.k. försvinnanden har registrerats under det senaste halvåret. Med djupt beklagande måste emellertid konstateras att de många tidigare försvinnandena ännu inte har klarlagts. Den direkta förföljelsen drabbar i dag färre personer än tidigare men har samtidigt inriktats på delvis nya grupper, exempelvis kristdemokrater och fackliga ledare. Detta måste ses mot bakgrund av att så många personer ur de tidigare mest utsatta grupperna har dödats, fängslats, försvunnit eller drivits i landsflykt. Vad gäller de ekonomiska och sociala rättigheterna har situationen snarast förvärrats, främst genom den omfattande arbetslösheten som är en följd av juntans ekonomiska politik. Trots detta har enligt vad jag erfarit många chilenare av den senaste tidens utveckling dragit slutsatsen att de snart kan återvända till hemlandet utan större risk för sin personliga säkerhet. Jag vill emellertid klart framhålla att de tecken på förbättringar av läget i Chile som i och för sig kan konstateras inte är av nämnvärd betydelse vid bedömningen av de aktuella förpassningsärenden som regeringen har att fatta beslut i inom kort. Där gäller det att på grundval av de uppgifter som framkommit i de enskilda fallen avgöra huruvida tillräckliga skäl för flyktingskap föreligger enligt gällande svensk lag och praxis. Enbart det förhållandet att en person kommer från Chile ger ingen automatisk rätt till asyl i Sverige. Men jag vill än en gång slå fast att den som löper risk att bli utsatt för politisk förföljelse i sitt hemland eller i övrigt på grund av de politiska förhållandena där har tungt vägande skäl mot att återvända får stanna här i Sverige.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det framgår av detta svar att det råder ganska stor tvekan också inom regeringen och hos utrikesministern om hur läget verkligen är i Chile. Denna tvekan delas av oss alla, eftersom vi vet att det fortfarande finns förtryck, fortfarande förekommer polisövergrepp och fortfarande pågår förföljelse av oliktänkande. Det är naturligtvis sant att detta inte tar sig samma ohöljda uttryck som i början av juntans regemente, men man använder fortfarande metoder som vi måste vara uppmärksamma på. Jag håller inte med utrikesministern i resonemanget att det här är två skilda frågor, att de enskilda fallen kan kopplas ifrån de allmänna förhållandena i Chile och enbart betraktas som enskilda fall. Självfallet måste väl — och det är jag säker på att utrikesministern också håller med mig om — förhållandena i landet spela en stor roll även när man bedömer de enskilda fallen.

Jag håller med utrikesministern om att det blivit en viss lättnad när det gäller förhållandena i Chile. Även jag har naturligtvis varit i kontakt med ganska många chilenare, och jag har kunnat konstatera att det finns en viss tendens till att man i Chile försöker råda bot på de värsta bristerna, men samtidigt vet man inte om förhållandena åter kommer att skärpas väldigt snabbt. Det som har ändrats i Chile är ju att juntan nu är pressad, både internationellt och nationellt, och därför måste den vara litet mer försiktig än den varit tidigare. Juntan behöver inte längre gå fram på samma hårda sätt — jag håller med utrikesministern om det hon i det avseendet sade i svaret — eftersom de flesta oppositionella, de som ansågs farliga, är eliminerade. Dem har man avrättat, de är för länge sedan undanskaffade. Juntan har alltså inte längre behov av samma hårda repression som tidigare, utan kan gå fram litet mera sofistikerat och agera på ett annat sätt. Även detta upplevs som mycket allvarligt av de enskilda människorna, som måste ta ställning till sin situation innan de söker sig ut ur landet. Som exempel på hur människorna nu kan drabbas vill jag nämna en lärare som finns med bland de sju s.k. pilotfallen. Hon började att på sin skola återuppta den gamla verksamheten med barnbespisningar som var så vanlig under Allendeperioden. Det fick till följd att hon blev uppsagd mitt under sitt arbete. Hon kallades till förhör av säkerhetspolisen och blev utsatt för trakasserier. Därför har hon tagit sig hit, och nu löper hon alltså risk att bli tillbakavisad till Chile. Man kan diskutera om det som hänt henne utgör tillräckligt skäl för att ge asyl, men vi måste ta hänsyn också till bakgrundsförhållandena i landet vid bedömningen av de enskilda fallen.
Herr talman! När jag sade till Oswald Söderqvist att två olika aspekter föreligger här, så menade jag — och det är också den bedömning som görs när man tar ställning till förpassningsärenden — att den enskilda individens situation naturligtvis måste sättas i samband med den situation som allmänt råder i landet, men att den individuella bedömninren till sist måste vara utslagsgivande. Såvitt jag kan förstå är Oswald Söderqvist och jag i stort sett överens när det gäller de stora dragen i denna fråga. Jag tycker att det är viktigt att framhålla att läget i Chile f. n. uppenbarligen inte är alldeles låst, att det har skett en förändring i situationen under det senaste året, men att det är för tidigt att dra några slutsatser om vart denna utveckling i själva verket är på väg. Vi måste allt framgent följa utvecklingen med stor uppmärksamhet och utan förutfattade meningar. Det är också mycket viktigt att understryka att tecknen på förbättringar som ägt rum i Chile inte på något sätt förändrar vår inställning till den junta som regerar där och att vi inte har någon anledning att ändra vår politik gentemot denna junta. Vad man möjligen kan konstatera — men det får framtiden utvisa — är att de internationella påtryckningar som ägt rum givit vissa resultat, och det ger oss skäl att fortsätta med dessa påtryckningar.
Herr talman! Det är för tidigt att dra några slutsatser, sade utrikesministern, och jag vill knyta an till det. Det som givit mig anledning att ställa min fråga var just att regeringen och invandrarverket alltför snabbt har dragit slutsatser på grund av de svaga indikationer som vi här har talat om. Man har sagt att nu är det inte så farligt längre, nu kan man skicka tillbaka exempelvis en sådan person som den lärare jag nyss talade om, som uppenbarligen blivit utsatt för förföljelse — hon kan inte arbeta längre i sitt yrke, hon har varit hotad av polisen. Vad händer om hon reser tillbaka och det blir en skärpning i juntans politik? Vi har ju ingen som helst garanti för att så inte blir fallet. Det allvarliga är att regeringens bedömning i dessa fall inte berör enbart de sju personerna, de s.k. pilotfallen, utan en mycket större grupp chilenska flyktingar och även andra som i framtiden kommer hit. Om man utgår från bedömningen att läget nu inte är så farligt utan att det är på väg att väsentligt förbättras och handlar därefter, då hamnar man enligt min mening väldigt lätt iden farliga sitautionen att man skickar tillbaka folk, som uppenbarligen löper risk att råka mycket illa ut. Jag tycker att det gått alldeles för snabbt att ta fasta på de här indikationerna och säga att det nu är betydligt bättre, så att vi kan vara strängare i våra bedömningar. Det är ju detta som är innebörden. Anser man att läget i landet inte är så allvarligt som förut, kan man också betrakta de asylsökande på ett annat sätt, eftersom man då kan räkna med att de inte kommer att bli behandlade så illa som under tidigare hårdare repressionsperioder.

Jag tycker att den bedömningen kanske är den viktigaste att ta fasta på i dagsläget. Det är i hög grad sådana synpunkter som regeringen kommer att ta hänsyn till när den skall göra de individuella bedömningarna av de fall som Oswald Söderqvist här har tagit upp.
Herr talman! Även jag har haft åtskilliga kontakter med dessa grupper, och de har sådana bedömningar. Men då tycker jag att vi skall överlåta åt dem att .dra slutsatserna. Om de vill skicka tillbaka vissa personer som de anser vara viktiga för motståndskampen inne i Chile, vissa nyckelpersoner i kampen mot juntan, bör de få göra det. All right, om de gör den bedömningen att detta kan vara riktigt och vettigt är det naturligtvis bra. Vad jag vänder mig emot är att enligt min mening regeringen och invandrarverket i det här fallet har dragit ytterligare slutsatser, nämligen att också vi kan börja betrakta asylsökande på ett annat sätt. Effekten blir ju denna, jag vill återkomma till det. Så länge det var ett ohöljt förtryck, en öppen repression, i ett land som Chile, som fallet vart.ex. 1973 och 1974, var det ganska klart att man hade en positiv syn på dem som sökte asyl här i landet. Nu tar man mycket snabbt fasta på att det har blivit bättre och säger t.ex. att det nog inte är så farligt, om en lärare som fått sparken skickas tillbaka, hon kommer säkert att klara sig. Jag vill varna för den snara attitydförändringen efter de svaga indikationer på förbättring som visat sig. Låt Allendepartierna och de som då var med i regeringen dra sina slutsatser och skicka tillbaka det folk som de anser att det är nödvändigt att sända tillbaka. Vi bör emellertid inte alltför snart ändra vår attityd.
Herr talman! Jag vill klarlägga att inga beslut ännu har fattats och att besluten kommer att fattas med hänsyn till bedömningarna om de olika individer det är fråga om och om den situation som de kan förväntas råka 1
Herr talman! Jag tackar för det beskedet. Det har varit en klarläggande diskussion. Regeringen har alltså uppmärksamheten riktad på den här frågan och bedömer de enskilda fallen inte så mycket med hänsyn till de svaga Nr 142 förbättringar som kan skönjas utan räknar med att läget mycket snart kan Tisdagen den försämras och att situationen för de enskilda människorna då också kan 16 maj 1978 ändras.
Herr talman! Herr Tarschys har frågat mig om regeringen är beredd att på lämpligt sätt — t.ex. genom en årlig redovisning — rapportera om Sveriges kontakter med OECD, som enligt frågeställaren är synnerligen oöverskådliga. OECD har i dag en verksamhet, som täcker ett utomordentligt brett fält av aktiviteter inom det ekonomiska området: ekonomisk politik, u-landssamarbete, handel, sjöfart, konsumentpolitik, industri, jordbruk, energi, miljö, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, m.m. OECD:s arbetsprogram, som kommer ut årligen, är mycket omfattande och listan över underorgan, som även omfattar mandat och medlemskap, är en publikation på ett halvt tusental sidor. Omkring 3000 sammanträden äger rum årligen. En sekretariatspersonal på närmare 2000 personer producerar årligen en rad publikationer samt ett imponerande antal dokument som underlag för arbetet. En del av dokumenten är konfidentiella. Sverige deltar i praktiskt taget all verksamhet inom organisationen, dels genom den svenska permanenta OECD-delegationen, dels också genom representanter för departement och myndigheter. Arbetsmarknadens parter har särskilda kanaler till OECD genom egna kontaktorgan. Antalet deltagare från Sverige i den löpande OECD-verksamheten uppgår årligen till omkring 1 000. Sverige tillmäter arbetet inom OECD mycket stor vikt. Inom organisationen pågår ett ständigt och omfattande utbyte av idéer och information. För Sverige, som ett litet industriland, är det särskilt betydelsefullt att ha tillgång till det forum som OECD erbjuder för diskussioner i ekonomiska frågor. Som exempel härpå kan nämnas OECD:s ekonomisk-politiska kommitté och dess arbetsgrupper, inom vilka aktuella problem och strategier för den ekonomiska politiken utarbetas och diskuteras. Ett annat exempel utgör den kommitté inom vilken varje enskilt medlemsland granskas med avseende på den ekonomiska utvecklingen. I kommittén för utvecklingsbistånd behandlas vidare viktiga frågor som rör biståndsflöden, basbehov, etc. I handelskommittén diskuteras f. n. hur de handelspolitiska åtagandena i 1974 års handelspolitiska deklaration skall utformas vid dess förestående förnyande. Exemplen kan mångfaldigas. Det är med hänsyn till omfattningen och bredden av OECD:s verksamhet svårt att regelbundet redovisa verksamheten i dess helhet och de svenska 111 kontakterna med organisationen. Information och delgivning av publikationer, dokument och rapporter sker företrädesvis sektorsvis till en bred krets av intressenter. Det bör vidare framhållas att det i regeringens propositioner om den ekonomiska politiken lämnas en redovisning av för industriländerna centrala ekonomisk-politiska frågeställningar som diskuteras inom OECD. Vidare lämnas i publikationen Aktuellt i handelspolitiken dels årliga redovisningar av OECD:s arbete, dels löpande rapporter om aktuella ämnen som behandlas i OECD. Dessutom finns inom utrikesoch handelsdepartementens gemensamma enheter för utrikeshandelsärenden en särskild OECD-sektion. OECD sektionen kan hjälpa dem till rätta, som efterfrågar dokument eller i övrigt önskar närmare upplysning om OECD:s aktiviteter inom visst område. I den utsträckning verksamheten i sak faller inom andra departements kompetensområden kan sektionen hänvisa till lämplig kontaktperson, ofta inom vederbörande departements internationella sekretariat. Genom de publikationer som ges ut direkt av OECD och genom den redovisning, som via nyss nämnda kanaler lämnas om OECD-arbete, samt via kontakter med OECD-sektionen inom utrikesoch handelsdepartementen är jag övertygad om att goda möjligheter finns att följa verksamheten inom OECD.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det är givetvis av stort värde att OECD-sektionen är beredd att hjälpa till att ta fram information, men jag måste för min del vidhålla att det inte är tillräckligt. Det finns enligt OECD:s färska katalog över 200 kommittéer, underkommittéer och arbetsgrupper inom OECD. Sverige är inte med i alla men i en hel del av dem. Det är med tanke på detta minst sagt konstigt att det inte kunnat utarbetas en enkel handbok, där man kan slå upp vilka som företräder Sverige i dessa olika organ. UD utger faktiskt en mängd publikationer om det svenska samarbetet i olika internationella organisationer. Arbetet i FN dokumenteras ordentligt och likaså samarbetet inom Norden. Det ges vidare ut publikationer om Sveriges kontakter med den europeiska gemenskapen, EG, och det finns en mängd publikationer som behandlar vårt bistånd. OECD-samarbetet behandlas däremot ytterligt styvmoderligt. Jag tycker att det finns goda skäl att utvidga den informationen. Utrikesministern säger i sitt svar bl.a.: ”Det är med hänsyn till omfattningen och bredden av OECD:s verksamhet svårt att regelbundet redovisa verksamheten i dess helhet och de svenska kontakterna med organisationen.” Jag skulle vilja säga att det med hänsyn till omfattningen och bredden av OECD:s verksamhet är synnerligen angeläget att regelbundet redovisa verksamheten i dess helhet och de svenska kontakterna med organisationen. Detta samarbete blir ju oöverskådligt om det, trots att över 1 000 svenskar har kontakt med OECD, inte finns någon som helst trycksak eller dokumentation som man kan anlita för att ta reda på hur det förhåller sig med detta. Det är synnerligen otillfredsställande. Det heter vidare i svaret: ”Information och delgivning av publikationer, dokument och rapporter sker företrädesvis sektorsvis till en bred krets av intressenter.” Det är mycket möjligt att så sker, men den krets av intressenter som vi här i riksdagen kan överblicka får inte särskilt mycket av sådan information. Jag trort.ex. inte att det ges någon regelbunden information till riksdagens utskott eller till riksdagsledamöterna om vad som händer i de kommittéer som har anknytning till det arbete som vi här utför. Jag kan tänka mig att det finns många andra intressenter som inte heller får någon sådan information. Jag äralltså inte alls beredd att instämma i utrikesministerns slutsats att det i dag finns goda möjligheter att följa verksamheten inom OECD. Tvärtom förefaller det som om inte ens UD har sådana möjligheter, eftersom UD i vissa fall måste hänvisa till andra departement för att man skall få fram den information som begärs. Jag vill sluta med att tacka för svaret. Det är värdefullt att vi kan få information genom UD, men jag vidhåller att det vore bra om det också kunde ges någon total dokumentation, årligen eller med längre mellanrum, så att man kan få en överblick över Sveriges kontakter med OECD.
Herr talman! Detta är naturligtvis en fråga om hur man disponerar sina resurser. OECD är för Sverige mycket viktigt. Det påpekade jag i mitt svar, och det vill jag gärna understryka. Omfattningen av dess verksamhet är mycket stor. Men sedan beror det på hur stor dokumentation man avser. Jag tyckte mig förstå av Daniel Tarschys inlägg att han så att säga har reducerat sina krav på dokumentation. Det finns en möjlighet att undersöka huruvida man kan villfara önskemålet om information rörande just representationen i komittéer, som Daniel Tarschys nämnde i sitt inlägg. Men i övrigt är det väl en fråga om att göra veterligt var man kan få information. Relativt sett är det få människor som är betjänta av sådan dokumentation, och därför får man väga mot varandra det antal personer som skall sysselsättas för att framställa en publikation och vad de personerna i så fall skulle kunna göra för att mera personligen informera dem som eftersöker information. Jag ser faktiskt den här frågan mer som ett kommunikationsproblem mellan dem som är berörda och intresserade och dem som kan ge upplysning än som ett behov av att få fram en omfattande, årligen utgiven publikation som skulle tillgodose alla dessa krav. Det tror jag inte är ändamålsenligt. Men vi skall naturligtvis studera de här propåerna noggrant och se om det går att förbättra informationen inom ramarna för de publikationer som redan utges. Det tror jag är fullt möjligt.
Herr talman! Jag är helt på det klara med att detta är en resursfråga. Men det är faktiskt så att UD redan nu ger ut en lång serie publikationer. Jag har en lista här, som jag inte skall trötta de närvarande med att läsa upp, men att Sverige samarbetar med en mängd andra organ dokumenteras utförligt. Bara rapporten om FN:s generalförsamling omfattar 450 sidor, och det är ändå ett arbete som är tillgängligt i rapporter på andra språk. Men beträffande OECD är det faktiskt så att det inte är möjligt att gå till någon offentlig publikation för att ta reda på vilka personer det är som deltar i arbetet, vilka arbetsgrupper som finns i verksamhet och vad de håller på med. Det vore av värde att få fram en redovisning,en gång per år eller mera sällan, av vilka svenskar som är involverade i det samarbetet. Det är säkert så som utrikesministern säger, att det är få personer som efterfrågar information av detta slag. Men jag tror för min del att en förklaring till det kan vara att så få är bekanta med det arbete som OECD utför. Jag tror det vore värdefullt att sprida information om den saken i vidare kretsar.
Herr talman! Jag tror att det är ett stort antal personer som vet att vi har många intressen att bevaka i OECD och att vi också gör det. Förslaget om att regeringen årligen skulle publicera vilka personer som företräder Sverige i olika kommittéer är tyvärr inte så ändamålsenligt, därför att de personerna byter arbetsuppgift ganska ofta. Följaktligen är redan när publikationen kommer ut ett stort antal namn inaktuella. Däremot finns det redan dokumenterat vilka kommittéer Sverige deltar i. Men det kanske kan göras mer systematiskt, och det är en sak som vi skall överväga.

Herr talman! Rolf Hagel har frågat mig hur den svenska representationen vid FN:s extra nedrustningssession kommer att ställa sig till ett förslag om förbud mot tillverkning av neutronvapen. Den svenska regeringens inställning till neutronvapnet och den rustningsproblematik det ingår i har utförligt belysts i denna kammare och i många andra sammanhang. Jag vill hänvisa bl.a. till mitt interpellationssvar den 7 november förra året, till statsministerns tal i Norrköping den 1 april i år, till mitt anförande i denna kammare den 10 maj och därtill den sammanfattning av regeringens agerande i denna fråga som återfinns i utrikesutskottets betänkande 1977/78:12. Regeringens bestämda avståndstagande från neutronvapnet kan det alltså inte råda någon tvekan om. Vad som skett sedan regeringen senast utförligt redovisade sin inställning är det amerikanska beslutet att t. v. inte påbörja någon tillverkning. Neutronvapendebatten har bidragit till att på nytt kasta ljus över den ohejdade vapenutvecklingen i världen och vart den kan leda. Det finns förvisso även andra skrämmande tecken på denna process som utgör ett led i de båda supermakternas strävan att säkra vad de från sina egna utgångspunkter vill definiera som största möjliga säkerhet. Jag tänker här också på medeldistansrobotarna. Den nya sovjetiska SS 20 är ett exempel på denna utveckling. Vårt övergripande mål måste vara att få stopp på hela den kvalitativa och kvantitativa tillväxtprocessen på kärnvapenområdet med sikte på en framtida avveckling av arsenalerna. Vår kritik mot enskilda vapentyper måste utgå från denna bakgrund och får inte ge intryck av att vi indelar kärnvapnen i mer och mindre oacceptabla vapen. Rolf Hagels fråga sammanhänger med ett förslag framlagt av Sovjetunionen vid nedrustningsförhandlingarna i Geneve som syftar till ett förbud mot produktion och förbandsläggning av neutronvapnen. FN-sessionen kommer att behandla de totala rustningssammanhangen. Det är så vi anser att man bör angripa frågan. Hur den svenska regeringen närmare kommer att utforma sitt ställningstagande till de skrivningar om neutronvapnet som kan komma upp vid formuleringen av sessionens principdeklaration eller handlingsprogram kan jag inte kommentera så länge inte alla förslag är kända. Utgångspunkten är dock givetvis vårt fasta och kända motstånd mot neutronvapnet liksom varje annan utveckling eller vidareutveckling av kärnvapen, vare sig det gäller strategiska vapen, medeldistansrobotar eller taktiska kärnvapen inklusive minikärnvapen.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Jag hade hoppats att svaret skulle innebära en klar och otvetydig deklaration om att Sveriges representation vid FN:s extra session i nedrustningsfrågor skulle ställa sig bakom ett beslut om förbud mot neutronbomben. Tyvärr innehåller dock inte svaret någon sådan deklaration. Utrikesministern säger: ” Vårt övergripande mål måste vara att få stopp på hela den kvalitativa och kvantitativa tillväxtprocessen på kärnvapenområdet med sikte på en framtida avveckling av arsenalerna.”” Denna deklaration har vi kommunister ingenting emot att skriva under på. Den uppfattningen delas av den absoluta majoriteten av världens folk. Utrikesministern, regeringen eller Sveriges representation vid FN-sessionen behöver inte riskera några protester eller angrepp från något land för en sådan deklaration, eftersom alla ger den sina läppars bekännelse. Men, utrikesministern, hur skall vi komma fram till denna avveckling av hela arsenalen? Hur skall den för människornas säkerhet och ekonomi så förödande kapprustningen kunna stoppas? Inte kommer det att kunna uppnås genom att alltmer raffinerade bomber framställs, inte genom att man försöker sudda ut gränserna mellan konventionella vapen och kärnvapen och heller inte genom att tröskeln mot nya krig kommer att sänkas. Jag vet att den svenska regeringen har protesterat mot neutronbomben. När planerna på tillverkning och förbandsläggning av bomben blev kända orsakade de en våldsam opinion i hela världen, inkl. USA och vårt land. Denna opinion tvingade fram det beslut som Carteradministrationen tog, nämligen om en tillfällig bordläggning av planerna på tillverkning av neutronbomben. Detta var en seger för världens sunda krafter, men det var ingen fullständig seger och det var absolut ingen seger som innebar att man kunde slå sig till ro. Fortfarande finns det i Västeuropa regeringar som önskar bombens framställning. Starka krafter i USA trycker på och visar sitt missnöje med Carters bordläggningsbeslut. I denna situation är det dubbelt viktigt att aktiviteten ökas. I en debatt här i kammaren angående en resolution mot neutronbomben har det sagts att framläggandet av en resolution skulle kunna bidra till en polarisering av frågan och vidare att det säkert också skulle framkalla ett röstningsmönster påverkat av olika alliansknytningar. Det är min förhoppning att sådana värderingar inte får vara vägledande vid ett direkt ställningstagande till förbud mot neutronbomben. Därest Sverige i en sådan votering skulle avstå från att rösta eller rösta emot ett förbud blir detta ett indirekt och ett direkt stöd för de mest reaktionära krafterna, och det blir ett bidrag till dem som önskar en fortsättning av den hittillsvarande kapprustningen. Under den gångna helgen har det på flera platser i vårt land genomförts demonstrationer mot neutronbomben, krav har ställts på regeringen att denna med all kraft skall föra fram kravet på ett förbud mot tillverkning av neutronbomben. Samma krav restes också av den svenska folkriksdagen i januari detta år. Att hänvisa till att man allmänt är emot alla typer av bomber kan vara ett sätt att försöka komma ifrån ett ställningstagande i den aktuella frågan. Jag vill rikta frågan till utrikesministern: Är det särskilt realistiskt att tro att det under sessionen kommer att läggas fram ett förslag som innebär ett allmänt förbud mot alla vapen? Vi vet att det kommer att läggas fram ett förslag som innebär förbud mot tillverkning av neutronbomben, och jag vill ställa ytterligare en fråga: Skulle ett förbud mot tillverkning av neutronbomben innebära ett steg mot att kapprustningen bryts?

Herr talman! Rolf Hagel refererar den debatt vi hade i höstas om ett resolutionsförslag. Han talade om att en resolutionstext då skulle ha kunnat leda till en polarisering. Det är alldeles riktigt. Jag tror att risken för detta var väldigt stor just i det läget. Det var därför vi inte ville medverka. När han i dag säger att vi vill komma ifrån vårt ansvar när det gäller nedrustningen, för att vi inte helt oreserverat säger att vi vill rösta för ett förbud mot neutronvapnet, är det alldeles fel. Jag tror ingen —i varje fall ingen som studerat frågan sakligt — kan beskylla den svenska regeringen eller den svenska riksdagen för att söka komma ifrån problemställningarna i nedrustningssammanhang. Tvärtom har vi varit aktiva och pådrivande. Vad det är fråga om är att innan man talar om hur man skall rösta måste man veta vad det är man skall rösta på. Det förslag som tagits fram i andra sammanhang beträffande neutronvapnet gäller produktion och förbandsläggning. Men skall ett förbud vara verkligt effektivt måste det också innehålla förbud mot utveckling av ett sådant vapen. Det har inte de hittills framkomna texterna gjort. Det finns alltså all anledning att studera innehållet i ett sådant förslag och se hur det ser ut i alla sina delar innan man talar om hur man skall rösta. Det finns ytterligare en sak att nämna i sammanhanget: Hur skall man kunna kontrollera efterlevnaden? Ett förbud vars efterlevnad man inte kan kontrollera är inte av något värde. Ett verkligt förbud fordrar att alla avtalsslutande parter har en sådan öppenhet i sin krigsindustri att man verkligen kan kontrollera att förbudet efterlevs. När vi kan få alla dessa försäkringar skall vi naturligtvis ställa oss mycket positiva. Har man kommit dithän är ett förbud verkligen ett steg mot nedrustning. Men vi måste vara lika effektiva också när det gäller andra vapen för att kunna få en verklig nedrustning. Vi måste få stopp på utvecklingen av nya vapen. Där tror jag vi är överens.
Herr talman! Jag tror också att vi är överens om, fru Söder och jag, att vi inte vill ha några nya vapen, att vi inte vill ha någon vidareutveckling av kärnvapen och att vi vill ha en avrustning i hela vår värld. Men jag kan inte acceptera att man använder denna så att säga fundamentala grundläggande syn på upprustningen såsom ett argument för att icke vidta några konkreta åtgärder i nuet. Realiteten, fru Söder, blir ändå — det framkom ju vid diskussionen här föregående vecka — att därest det inte införs ett förbud mot tillverkning av neutronbomben kommer med all säkerhet neutronbomber att tillverkas, och vi vet hur utvecklingen sedan 1945 varit när det gäller kärnvapen: USA har hela tiden legat steget före, och Sovjetunionen har för att skydda sig framställt bomber av likartad karaktär. Om situationen skulle bli den att neutronbomben framställs av USA kommer man att framställa ett nytt motvapen i Sovjetunionen. Det mål som vi säger oss vara överens om att vilja uppnå, att bryta kapprustningen, kommer vi alltså inte att uppnå. Jag har ingenting att invända mot att man vidareutvecklar ett förslag i FN i den meningen att man inte bara ställer förslag om förbud mot tillverkning utan också om förbud mot vidareutveckling innan tillverkningsprocessen kommit till stånd. Jag har ingenting att invända mot att Sverige avger ett kompletteringsförslag i det avseendet. Jag har heller ingenting att invända mot fru Söders uppfattning att man måste kunna kontrollera att de förbud som man inför också efterlevs. Den principen gäller alla förbud på det här området och kan inte speciellt knytas till neutronbomben. Jag tycker därför inte att det var något särskilt bra argument. Jag ställer återigen frågan, fru Söder: Skulle ett förbud mot tillverkning av neutronbomben vara till gagn för att bryta kapprustningen?
Herr talman! Jag kan svara direkt att ett förbud mot ett vapen, om det kan kontrolleras att förbudet efterlevs, naturligtvis är av stor betydelse för en inledning av nedrustning, men om det samtidigt sker utveckling av andra vapen innebär det ju totalt sett inte någon nedrustning. Det är därför som jag hela tiden hävdar att vi måste ha alla delar med i blickfältet för att vi sanningsenligt skall kunna tala om en nedrustning. Därutöver vill jag säga att det vore fel att i dag redovisa hur vi i detalj skall rösta när det gäller en resolutionstext — vi måste se till alla dess delar och se om de stämmer överens med vår generella politik.
Herr talman! Jag måste tyvärr även nu notera den där lilla haken som alltid finns när fru Söder talar om det här problemet. När fru Söder talar om att hon är motståndare till neutronbomben säger hon alltid att hon också är motståndare till andra vapen. Nu säger fru Söder att hon i och för sig inte skulle ha något emot ett förbud mot neutronbomben men att det inte skulle vara något värde med ett sådant förbud, om det samtidigt framställs andra bomber. När man hör den typen av argument, fru Söder, frågar man sig vad hela nedrustningsarbetet är värt. Med den inställningen skulle vi ju aldrig kunna ingripa med mindre än att det skapades ett totalt förbud mot förstöringsvapen i hela vår värld. Det är inte särskilt realistiskt, fru Söder. Det kommer inte att ske på FN:s extra session, utan där kommer att föreligga ett konkret förslag som gäller neutronbomben i nuet. Då går det inte att hänvisa till att det kanske kommer att framställas andra bomber. Det argumentet kan jag inte uppleva på något annat sätt än som den obotfärdiges förhinder. Den inriktning som fru Söder deklarerar säger mig att vi egentligen inte bara har bytt regering i det här landet utan att vi också har bytt utrikespolitik och det på ett område där vårt land har goda traditioner att bevaka. Den utvecklingen beklagar jag djupt.
Herr talman! Jag överlåter åt andra än Rolf Hagel att bedöma huruvida vi har bytt utrikespolitik. Vi har hävdat den nedrustningspolitik och den utrikespolitik som det råder en bred enighet om här i landet. Däri ingår också kampen mot kärnvapen och mot neutronvapnet, men när det gäller avvägningen hur man skall gå till väga för att nå bästa möjliga resultat måste man ta ett steg i taget och aldrig glömma bort helheten — det hävdar jag med bestämdhet. Det har alltid varit svensk politik att se till att man når resultat som är effektiva och gångbara på lång sikt. Det kommer vi att fortsätta med.
Herr talman! Jag delar fru Söders uppfattning att vi måste ta ett steg i taget. Fru Söder vill inte deklarera huruvida hon vill ta det steg som nu är aktuellt eller inte. Jag beklagar det.

Herr talman! Olle Aulin har frågat mig vilka kriterier som används, när man bedömer sökande med examen från United World Colleges vid intagning till spärrad högskoleutbildning. Behörighetskraven för sökande med utländsk förutbildning regleras i högskoleförordningens femte kapitel. Sökande med utländsk behörighetsgivande förutbildning äger därigenom tillträde till svensk högskoleutbildning på i stort sett samma villkor som sökande med svensk gymnasieskolutbildning. Deras andel av det totala antalet utbildningsplatser vid en spärrad utbildningslinje är dock maximerad till högst 10 96. Inom denna ram antas dels svenska medborgare med utländsk förutbildning och invandrare med fast anknytning till Sverige, dels s.k. gäststuderande. Enligt universitetsoch högskoleämbetets tillämpningsföreskrifter till högskoleförordningen är urvalskriterierna för dessa sökande i princip desamma som för sökande med svensk förutbildning. Avgörande är betygets kvalitet i jämförelse med de medsökandes samt längden av eventuell arbetslivserfarenhet. Föreskrifterna ger dock möjlighet för antagningsmyndigheten att anta en större andel svenska medborgare och invandrare än gäststuderande.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Man kan naturligtvis tycka att jag borde kunna läsa mig till detta av de tillgängliga föreskrifterna utan att ställa en fråga till utbildningsministern. Bakgrunden till frågan är att jag har fått upplysningar som tyder på att det skulle brista i informationen om vilka intagningsregler som gäller just för de grupper som frågan rör liksom om tillämpningen av de gällande intagningsreglerna över huvud taget. Vid United World Colleges läser man till en internationellt erkänd studentexamen. Den omfattar sex ämnen, där engelska, matematik och modersmål är obligatoriska medan det finns möjligheter för eleverna att fritt välja ett orienteringsämne, ett naturvetenskapligt ämne och ytterligare ett fritt ämne. Studierna anses vara krävande och bygger på självständigt disciplinerat arbete under akademisk handledare. Betygsskalan som tillämpas är sjugradig. Konkurrensen om platserna är stor. Svenska elever tas i regel in först efter avslutad grundskola och ett års gymnasiestudier i Sverige med goda studieresultat. Vid skolan studerar elever från ett 50-tal olika nationer och lärarkåren är internationellt sammansatt. Vi talar här hemma ofta om behovet och önskvärdheten av ökad internationalisering i undervisningen, och United World Colleges ger en möjlighet till ökad internationalisering. Utbildningsmetodiken och utbildningens innehåll vid UWC ger, enligt min bedömning, värdefulla kunskaper och en bra grund för högskolestudier i Sverige. Men det är nödvändigt att elever som överväger att påbörja studier där har klara och entydiga informationer om vilka möjligheter en internationell studentexamen ger till intagning till olika utbildningsvägar i Sverige. Det är bekant för alla att urvalsbestämmelserna för intagning till spärrad utbildning är ett snårigt område, och utbildningsministern har lovat att se över de bestämmelserna. I UHÄ:s anvisningar talar man när det gäller spärrad utbildning om nio olika urvalsgrupper, där en avses för utländska sökande utan svensk utbildning och svenska sökande med utländsk utbildning. Man säger att bedömningen görs utifrån gymnasiebetyg och arbetslivserfarenhet. Ingen poäng anges, utan rangordningen sker efter, som man säger, en helhetsbedömning. Det förutsätts således att det verkligen görs en rangordning av de sökande, och enligt vad jag har erfarit skulle så inte alltid ha varit fallet. Indelning görs i olika grupper. När det gäller exempelvis gruppen 1 a talas om behöriga sökande som har gått igenom treårig eller fyraårig linje i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning. Den utbildning som jag här har redovisat innebär att man först genomgått en omfattande utbildning i Sverige, bl.a. ett år i gymnasium, och att man har en påbyggnadsutbildning under två år på United World Colleges. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern om det inte borde vara möjligt att hänföra sökande med denna bakgrund till urvalskategorin la, så att de får möjlighet att söka i flera olika grupper. Det har ju många andra sökande elever. Jag vill fråga huruvida utbildningsministern är beredd att vid den översyn som nu skall göras också granska dessa frågor.
Herr talman! Självfallet kan vi titta också på den saken. Detta gäller 6-8 svenska elever per år. Det är alltså en mycket liten grupp det rör sig om. Jag har inget intryck av att de skulle vara särskilt missgynnade. Tvärtom tror jag att de har de bästa förutsättningar för fortsatta studier. Men självfallet bör man vid en översyn även se på en fråga av denna art.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för det löftet. De exempel jag har visar att det har förelegat svårigheter när det gällt urvalskriterierna — elever med mycket goda studieresultat har haft svårigheter att komma in i konkurrens med andra. Men jag är tacksam för det besked utbildningsministern här har givit.

438, och anförde: Om ökat stöd till Herr talman! Iris Mårtensson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser handikappade att vidta för att säkerställa särskilt resurskrävande elevers utbildning på folkhögskoleelevers folkhögskolorna. utbildning För budgetåret 1978 78:100 beräknat 8 220 000 kr. för undervisning av handikappade elever vid folkhögskolor. Av beloppet utgör 4 795 000 kr. särskilt stöd inom ramen för det schabloniserade statsbidraget till folkhögskolor. Ett tilläggsbidrag om 3 425 000 kr. ställs till skolöverstyrelsens disposition att användas när det särskilda stödet inom schablonen inte räcker. Riksdagen har den 29 mars 1978 beslutat i enlighet med regeringens förslag. Det nuvarande bidragssystemet tillämpas fr.o.m. innevarande budgetår som en treårig försöksverksamhet. Eftersom folkhögskolorna lämnar in sina medelsansökningar fortlöpande under budgetåret är det inte möjligt att mer exakt förutse behoven. Det är angeläget att de handikappade som önskar studera vid folkhögskola eller annan skolform bereds tillfälle till detta. Jag är därför beredd att inom departementet närmare överväga frågan om det särskilda stödet till de handikappade eleverna. Jag har en mycket hög uppskattning av vad enskilda folkhögskolor gör för sina handikappade elever.

Herr talman! Jag vill först tacka utbildningsministern för svaret. I all bedrövelsen blir jag ändå glad att höra att utbildningsministern ser konsekvenserna av sitt eget handlande, och finner det så problematiskt så han nu överväger att ta upp frågan inom departementet. Det gläder mig oerhört. Detta är första året av en försöksperiod på tre år. Det är tre år för mycket. Den nuvarande ordningen påverkar intagningen till hösten. Folkhögskolof med elever med svåra handikapp, där behovet av stödåtgärder till bl.a. personlig assistans är stort, måste helt enkelt ta emot färre elever. Det stora dilemmat är att man kommer att vägra de särskilt resurskrävande eleverna inträde vid skolorna. Om utbildningsministern hade varit beredd att i årets budgetproposition förorda ett förslagsanslag, hade det problem som vi nu kommer att möta redan i höst inte uppstått. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern när denna fråga kommer att tas upp i departementet. Det här är en fråga om samhällssolidaritet. Det gäller en liten grupp handikappade som helt enkelt inte orkar eller kan föra sin egen talan, handikappade som saknar grundskoleutbildning. 121 Nu vet jag att skolorna kan söka tilläggsbidrag i de fall schablonbidraget inte räcker till. Men då ställer jag mig ändå frågan: Vad finns det för säkerhet att de får detta tilläggsbidrag när SÖ disponerar högst 2,4 milj.kr. och anslagsansökningarna för innevarande budgetår uppgår till 4,2 milj.kr.? Hur prioriterar man i dag? Vem får och vem blir utan?
Herr talman! Jag kanske borde ha tillagt i mitt svar att det också finns andra medel som kan användas för att underlätta studier vid folkhögskola för handikappade. Styrelsen för vårdartjänst kan ge anslag för personlig omvårdnad, som gäller både sociala och utbildningsmässiga förhållanden. Den summan är för innevarande budgetår 3 651 000 kr. Men jag är medveten om att det här är ett problem i den meningen att efterfrågan visat sig vara större än vi kunde förutse. Självfallet skall vi pröva detta, och nästa tillfälle härtill blir naturligtvis vid förberedelserna för nästa års budgetproposition.
Herr talman! Man måste förstå att den här utvecklingen har skapat oro bland dem som arbetar med handikappade elever vid folkhögskolorna. Jag har i dag talat med Framnäs folkhögskola. Man diskuterar där allvarligt att lägga ned speciallinjen för de resurskrävande eleverna. Jag lovar att jag personligen under det kommande året skall följa de handikappades förskolestudier vid Forsa folkhögskola, som ligger inom mitt eget län, vid Framnäs och Furuboda. Jag lovar att återkomma till utbildningsministern för att visa hur det kommer att drabba våra medmänniskor — de svårt rörelsehindrade och andra handikappade — om inte frågan snart avgörs. Om det inte händer någonting positivt på detta område får vi säkerligen omvandla våra fagra löften om de handikappades likaberättigande i samhället.
Herr talman! Det är bra att Iris Mårtensson följer den här frågan. Det är det många i utbildningsdepartementet som gör. Själv hade jag för bara ett par veckor sedan tillfälle att göra ett personligt besök vid Furuboda för att närmare bekanta mig med förhållandena just där. Det här är en viktig angelägenhet för oss alla.

Herr talman! Bengt Silfverstrand har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidtaga för att påskynda en lösning av de omvittnat besvärliga arbetsmiljöproblem som råder vid undervisning i maskinskrivning. Inom skolöverstyrelsen pågår sedan hösten 1977 en undersökning av arbetsmiljön i maskinskrivningssalar. Arbetsgruppen har att utreda hur de akustiska förhållandena i maskinskrivningssalar påverkas av t.ex. De tekniska undersökningar som arbetsgruppen vid skolöverstyrelsen har utfört avslutades i början av mars. F. n. bearbetas materialet och rapporten beräknas vara klar i början av juni.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Mogård för svaret på min fråga. Såväl pedagogiska skäl som arbetsmiljöskäl talar för att arbetssituationen för lärare som undervisar i maskinskrivning och andra s.k. kontorstekniska ämnen i gymnasieskolan blir föremål för en skyndsam översyn. Då det uteslutande är kvinnor som här arbetar under förhållanden som knappast skulle accepteras av andra yrkesgrupper, kan man dessutom hävda att det rör sig om en viktig jämlikhetsfråga. Jag tror inte att det är särskilt svårt att föreställa sig de både psykiska och fysiska påfrestningar som uppstår till följd av smattret från 30 skrivmaskiner, vilket lärarna har att stå ut med sex å sju lektioner i sträck, ofta i för ändamålet inte särskilt lämpliga lokaler. Sjukskrivningsfrekvensen är hög bland dem som undervisar i maskinskrivning. Det är genom ett flertal undersökningar vid det här laget väl dokumenterat att en längre tids vistelse i den här miljön förorsakar inte bara direkta hörselskador utan också stress, stämbandsbesvär, högt blodtryck o. d. Jag vill inte säga att det av skolöverstyrelsen initierade projektet Arbetsmiljön i maskinskrivningssalar, som nämndes i svaret, är överflödigt, men jag vill med bestämdhet hävda att det redan finns ett ganska gediget undersökningsmaterial med bl.a. bullermätningar som genomförts vid ett flertal undersökningar i många kommuner. En undersökning utförd vid en skola i Malmö visade exempelvis en ljudnivå på hela 82 decibel under maskinskrivning av 30 elever och med uppmätt toppvärde på hela 115 decibel. Pedagogiskt bullervärde, dvs. samtalstonsläge, ligger på 60 decibel. Undersökaren konstaterar att uppmätt ljudnivå uppenbart innebär en både fysisk och psykisk belastning på läraren, som hela tiden får tala med förhöjd röststyrka för att kunna samtala med en elev under pågående verksamhet i lokalen. Undersökningar genomförda i bl.a. Gävle, Lund och Stockholm pekar i samma riktning. Jag utgår från att projektgruppen kommer att beakta detta redan existerande erfarenhetsmaterial, vilket statsrådet Mogård kanske kan bekräfta. Sedan 1970 förekommer inte längre delning av klasser i maskinskrivning. 30 elever undervisas per lektionstimme, och en lärare i maskinskrivning har att undervisa mellan 250 och 350 elever per arbetsvecka. Detta skall jämföras med ett elevantal på mellan 16 och 50 elever per vecka, som gäller för undervisning i vissa andra yrkestekniska och laborativa ämnen. Det finns inte något annat ämne i gymnasieskolan där man inte har möjlighet att helt eller delvis dela klasserna. Detta förhållande kan knappast anses tillfredsställande.